Fru talman! Sofia Westergren har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder med anledning av att vissa personer som inte arbetar alls kan få mer i bidrag än en pensionär som har arbetat stora delar av sitt liv. Sverige har ett system som präglas av universalism. Hela befolkningen omfattas alltså av välfärden. De socialförsäkringar och bidrag som det innefattar har byggts upp under lång tid och syftar till att underlätta vardagen för människor som bor och lever i Sverige. Den svenska välfärden måste värnas. Alla ska kunna leva ett anständigt liv. Möjligheten att klara sig utan ekonomiskt stöd skiljer sig åt mellan människor, och vi kan alla hamna i en situation där det finns behov av stöd. Sofia Westergren för fram att det i dag är möjligt att stapla bidrag på varandra. Syftet med välfärdssystemets olika socialförsäkringar och bidrag är att tillgodose olika behov och därigenom hantera olika risksituationer. Jag instämmer i att det ska löna sig att arbeta. Alla som kan jobba ska jobba. Respektavståndet mellan personer som har och inte har arbetat måste öka. Av denna anledning är det inkomstpensionstillägg som riksdagen har beslutat om att införa en viktig åtgärd. Det är ett tillägg som från och med september kommer att leda till höjd pension för 1,2 miljoner pensionärer. Regeringen anser även att pensionsavgiften behöver höjas för att möjliggöra högre pensioner och för att minska inkomstskillnader mellan pensionärer och arbetsföra. Vi hoppas att Moderaterna och övriga partier i Pensionsgruppen kommer att ansluta sig till en sådan avgiftshöjning när förutsättningarna för det har analyserats och utretts. Det skulle göra det ytterligare lönsamt att ha arbetat.

Fru talman! Tack, ministern, för svaret! Sverige har ett frikostigt bidragssystem, vilket har gjort att många har valt att bosätta sig här. I dag beräknas 20 procent av Sveriges befolkning vara inflyttad. 675 000 utrikes födda i arbetsför ålder är inte självförsörjande. Moderaterna föreslår ett bidragstak på 12 000 kronor och en tydlig kvalificering för att ta del av välfärden. Det måste löna sig att arbeta. Det är en central del av integrationen. Moderaterna ser det som rimligt att en person som lever på bidrag har ungefär 75 procent av det som en person som arbetar tjänar. Förväntningarna måste vara höga på att alla arbetar efter bästa förmåga. Om man kan få lika mycket pengar för att vara hemma som för att jobba väljer många att inte jobba. Jag vill berätta om en kille som promenerade från flyktingförläggningen Tjörnbro park över Tjörnbroarna till ett arbete på en hamburgerrestaurang i Stenungsund. Han tjänade inte mer på att arbeta än att få bidrag. Men han kände ändå att det var rätt och riktigt och har nu gått vidare i livet till ett annat arbete som ger lite mer betalt. Killen berättade om sin rumskamrat som häcklade honom för att han valde att ställa klockan trots att han inte tjänade några pengar på det. Moderaterna vill se till att killen som varje dag promenerar till arbetet ska tjäna mer än hans kompis som väljer att ligga kvar i sängen. Arbete ska alltid löna sig. Nästa allvarliga problem är att killen som ligger kvar i sängen aldrig kommer att integreras på ett bra sätt, utan han hamnar i permanent utanförskap. Utanförskapet beräknas kosta Sverige 270 miljarder per år. Det är pengar som regeringen i dag lånar till. Det är stora summor som skulle kunna användas till att höja garantipensionen, till äldreomsorg, till skolor, till polis, till sjukvård, till miljö, till vägar, till infrastruktur med mera. Förutom att utanförskap är en personlig tragedi kostar det skattebetalarna ofantliga summor. Bara hälften av alla utrikes födda är självförsörjande. Bidragslinjen behöver ersättas av arbetslinjen. Fru talman! Tänker statsrådet vidta några åtgärder för att det alltid ska löna sig att ställa klockan och gå till jobbet?
Fru talman! Tack, Sofia Westergren, för interpellationen och möjligheten att diskutera några av de frågor som handlar om den ekonomiska tryggheten för våra medborgare. Fru talman! Jag är socialförsäkringsminister. Jag har ansvar för socialförsäkringen, det vill säga skyddet för människor som på grund av sjukdom och funktionsnedsättning förlorar arbetsförmågan. Jag kommer aldrig att verka för att försämra villkoren för dessa människor. Om du bor i Sverige och täcks av våra socialförsäkringar och råkar ut för en arbetsplatsolycka och förlorar din arbetsförmåga är det den svenska statens skyldighet att säkerställa att du får täckning för inkomstbortfallet. Så är inte fallet i dag. Våra socialförsäkringar har varit under attack sedan 2008 och framåt. Vi har en utveckling där sjukförsäkringen för de sjuka och arbetsskadeförsäkringen för de arbetsskadade har försämrats. Det vi borde diskutera i dag, fru talman, är hur vi återupprättar tryggheten för de sjuka och för dem som har slitit ut sig efter 40 år i äldreomsorgen. Under ett år nu har människor stått och applåderat för undersköterskor, vårdbiträden och dem som har slitit i förskolan och skolan. Det är de som inte har kunnat jobba hemifrån utan stått i frontlinjen i kampen mot pandemin. Om dessa människor drabbas av sjukdom och arbetsskada i dag är de inte längre skyddade. Vi har brister och hål i sjukförsäkringen. Därför handlar regeringens agenda på området om att återupprätta tryggheten för våra medborgare och göra Sverige till ett tryggt land, också för den som drabbas av sjukdom, har en funktionsnedsättning eller är pensionär. Fru talman! Grundskyddet i vårt pensionssystem erbjuder bland de lägsta nivåerna i Norden - det är vi som har det tillsammans med Finland. Någonstans runt 8 500 ligger garantipensionen. Problemet är inte att vi har ett för högt tak för grundpensionen, utan det är att våra pensionärer behöver högre pension. Jag uppmanar Sofia Westergren att lägga undan prestige, politiskt spel, låsningar och anklagelser och sluta ställa grupp mot grupp och i stället göra det som Pensionsgruppen och de partier som ingår där lyckades med förra året. Vi lyckades lägga undan prestigen, och nu förverkligas det förslag som Stefan Löfven, vår statsminister, presenterade den 1 maj 2018. Ett pensionstillägg införs och börjar betalas ut i september. Undersköterskan, vårdbiträdet, lokalvårdaren, busschauffören och taxiföraren som har slitit och kämpat ett helt yrkesliv kommer att få höjd pension i september. På detta sätt kan vi säkerställa att det lönar sig att arbeta. Den som har arbetat i 40 år kommer att få höjd pension. Vi kommer inte att göra det bättre genom att slå på den som har drabbats av sjukdom genom att sänka sjukersättningen och göra det svårare att få sjukförsäkring. Vad vi däremot kan göra är att fortsätta att höja pensionerna efter september. Vi har ett konkret arbete som kommer att resultera i ett underlag som handlar om att höja pensionsavgiften så att vi kan fortsätta att höja pensionerna efter september. Jag hoppas att vi klarar av att lägga undan politisk prestige och låsningar och tillsammans hjälpas åt - regeringen, Moderaterna och alla partier som vill ansluta - att höja pensionen, också efter september, så att våra medborgare får högre pension och bättre ekonomisk trygghet under ålderdomen.
Fru talman! Vi är överens såtillvida att det alltid ska löna sig att arbeta och att de som faller ur på grund av oförmåga behöver ett tryggt skydd. För att klara det behöver vi ha fler som är med och bidrar. Det var vad som hände under Alliansens tid då den arbetsföra befolkningen ökade så att fler var med och bidrog till statskassan. På detta vis stärks även pensionerna. Det är de som arbetar som betalar in till de pensioner som sedan betalas ut när man är över 65 och uppbär pension. Det är så vår modell ser ut. Det är därför av oerhört stor vikt att vi får integrationen att fungera bra så att alla de som kan ingå också gör det på ett bra sätt och arbetar. Vi har utmaningar på området. Den stora klyftan i samhället finns mellan dem som har ett arbete och dem som inte har det. En stor mängd människor har kommit till vårt land, och dem behöver vi hjälpa så att de kan komma ut på arbetsmarknaden och bidra till den gemensamma statskassan. Vi behöver prata om arbetslösheten och inte hänga upp oss på sysselsättningsgraden. Framför allt behöver vi tala om arbetslöshet kontra självförsörjning. Det behövs fler i vårt land som är självförsörjande för att stärka tryggheten för dem som behöver det, det vill säga de som behöver social omsorg och som behöver ha sin pension. Den senaste siffran för arbetslösheten ligger nu på 10 procent. I denna grupp arbetslösa finns en stark koppling till att vara utlandsfödd, ha låg utbildning men även ha språksvårigheter. Det finns även annan kultur i botten med traditionen att kvinnor inte arbetar. Här återfinns en stor grupp människor som inte är den grupp som ministern talar om, det vill säga människor som har slagits ut från arbetsmarknaden och inte kan arbeta. Jag talar om en annan grupp människor som behöver hjälp att komma ut i arbetslivet och integreras. Vi behöver stå upp för alla de kvinnor som blir kvar i ett utanförskap i hemmet för att de inte behärskar språket eller på annat sätt inte kommer ut i samhället. För dem blir tillvaron väldigt osäker.

Fru talman! Det finns ingen som helst konflikt, Sofia Westergren, om behovet av att ha en aktiv arbetsmarknadspolitik som ser till att människor kommer i arbete. Snarare borde konflikten handla om att Moderaterna vid varje givet tillfälle har dragit ned på arbetsmarknadsutbildningar och andra åtgärder som ger människor möjlighet att komma i arbete. Vi tror på rätt och plikt med tydliga förväntningar från samhället kombinerat med tillgång till utbildning så att man kan ta de bristyrken som finns. Men det vi diskuterar i dag och som jag är ansvarig för i regeringen är socialförsäkringarna. Vilka är socialförsäkringarna, fru talman? Det är sjukförsäkring, sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Vilka får det? Jo, de som har drabbats av sjukdom och förlorat arbetsförmågan eller de som har en funktionsnedsättning. Den utveckling som vi har haft de senaste decennierna, Sofia Westergren, sedan Fredrik Reinfeldt 2006 blev statsminister i vårt land är att sjukförsäkringen har försvagats. Det vi nu arbetar med och den lagändring som vi kämpade för och drev igenom och som gäller sedan den 15 mars är att steg för steg återupprätta tryggheten för dem som drabbats av sjukdom eller utslitning i arbetet eller som har en funktionsnedsättning. Socialförsäkringarna innefattar också pensionen. Här talar vi om människor som har nått pensionsåldern. Där borde vårt arbete fortsätta att handla om att höja pensionerna för våra medborgare, folk som har slitit ett helt yrkesliv. Jag kan påminna Sofia Westergren om en jobbig siffra. Genomsnittspensionen för kvinnor är för den allmänna pensionen i Sverige 11 800 kronor före skatt. Då talar vi om människor som har jobbat länge. Det gäller oavsett bakgrund, om man har invandrat eller bor här eller har jobbat länge, kanske i äldreomsorgen, som lokalvårdare eller busschaufför. Det är dessa yrkeskategorier som folk har applåderat så mycket som vi talar om. Där ligger deras pensioner. Fokus för Sofia Westergren, mig, regeringen och riksdagen borde vara hur vi höjer deras pensioner. Det borde inte handla om hur vi sätter ett tak så att vi sänker deras levnadsstandard. Hur höjer vi pensionerna? Hur ser vi till att du som drabbas av sjukdom och arbetsskada för att du har tagit risker för oss som kan stå här under pandemin får en sjukersättning som fungerar som gör att du inte tvingas sälja ditt hus? Fru talman! Häromdagen satt jag och läste efterkrigsprogrammet, som författades i slutet av andra världskriget, senast vårt land var inne i någon form av situation som delvis kanske kan påminna om det läge vi haft bakom oss under pandemin. Vad står det då i efterkrigsprogrammet om idén bakom våra socialförsäkringar, som sedan byggdes ut? Jo, när man blir sjuk ska man inte bli beroende av socialvården. Det var det som var målet med sjukförsäkringen, som klubbades igenom i den här kammaren 1953. Det fanns ett parti som röstade emot då. Det partiet hette Högerpartiet. Det är sorgligt att höra att det partiet än i dag ifrågasätter legitimiteten i våra socialförsäkringar och våra trygghetssystem och förtroendet för idén om att vi gemensamt ska skapa gemensamma försäkringar, så att den av oss som drabbas av sjukdom eller har en funktionsnedsättning inte ska bli fattig och beroende av försörjningsstöd. Fru talman! Vi är alla sårbara. Är det någonting den här pandemin har påmint oss om är det att vi inte vet. Det kan vara jag som är sjuk i morgon. Det kan vara Sofia Westergren som är sjuk i morgon. Då kommer vi att vara beroende av att det här samhället fungerar och levererar trygghet till den som drabbas av sjukdom. Tänk på det när ni säger att det ska löna sig att arbeta!

Fru talman! Jag vill uppehålla mig vid killen från Tjörnbro park som ställde klockan och gick de här kilometerna över broarna till hamburgerbaren, där han fick sitt första arbete. På den tiden kunde han inte svenska, utan han lärde sig språket på jobbet. Det är ett bra exempel på hur det kan gå till med integrationen. Men jag blir lite fundersam över att hans rumskamrat kunde ligga kvar i sängen och få lika mycket pengar som killen som gick till hamburgerrestaurangen. Det har betydelse om en person har gjort någonting för att få pengarna den 25:e eller bara får pengar för att ligga kvar i sängen. Jag tror att det gör någonting med en person. Jag pratar alltså inte om de personer som har slitit ut sig i ett arbetsliv och inte längre kan arbeta. Jag tycker verkligen att vi ska ha en grundtrygghet, så att man kan känna sig omhändertagen om man sliter ut sig eller har oturen att drabbas av sjukdom eller annat som gör att man behöver omvårdnad. Fru talman! Jag vill fråga ministern vad han vill säga till killen som gick över broarna till jobbet på hamburgerrestaurangen men hade en rumskamrat som låg kvar i sängen och tjänade lika mycket pengar.
Fru talman! Jag tackar Sofia Westergren för interpellationen. Svårigheten i politiken, fru talman, är att klara av att hålla två tankar i huvudet samtidigt: att se behovet av att ställa rimliga krav på människor, erbjuda människor möjlighet att få ett arbete och ha fokus på egen försörjning, med arbetsmarknadspolitik som leder människor in i egen försörjning, och samtidigt se behovet av social trygghet för den som av olika skäl inte kan arbeta, till exempel på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Det som Moderaterna fortfarande inte har sett är att vi har en sjukförsäkring som blöder och har allvarliga brister. Tryggheten för våra sjuka och funktionsnedsatta har försämrats. Trygghet för dem som slitit ut sig efter många års slitsamt arbete har försvagats. Vi måste återupprätta den här tryggheten. Vi måste se till att den som har jobbat i 40 år och slitit ut ryggen eller axeln får en ekonomisk trygghet och inte tvingas sänka sin pension efter 40 års arbete. Sådan är verkligheten i dag, fru talman. Är du en 62-årig undersköterska som har jobbat sedan 19 års ålder och slitit ut kroppen finns det ingen ekonomisk trygghet för dig med dagens regelverk, som gäller sedan Fredrik Reinfeldt ändrade reglerna för förtidspension. Då blir du hänvisad till att ta ut din ålderspension i förtid. Vad händer då med den undersköterskan? Jo, då sänker man en redan låg pension till ännu lägre nivåer, som kommer att gälla livet ut. Det är inte vad våra undersköterskor förtjänar efter de heroiska insatser som vi har sett under pandemin. Det de förtjänar är i stället trygghetssystem som fungerar. Bort med diskussionerna om tak och försämringar av våra socialförsäkringar! Låt oss bygga upp våra socialförsäkringar igen och kombinera dem med en politik som handlar om att den som kan arbeta ska arbeta! Det ska vara rimliga krav och bra förutsättningar. Tack för diskussionen!